Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 37, som vi nu behandlar, gäller frågan om permutation. Som herr Sjöholm nyss framhöll är permutation en rätt att ändra föreskrifter i testamente eller stiftelseurkund som på grund av ändrade förhållanden inte längre kan uppfyllas. Permutationsrätten tillkommer Kungl. Maj:t i statsrådet och är inte reglerad i lag. I de motioner som väckts i ärendet berör motionärerna två frågor om permutation. De vill att rätten att meddela permutation skall delegeras från Kungl. Maj:t till underordnad myndighet. På den punkten har enighet rått inom utskottet om att något riksdagens initiativ inte nu är påkallat, eftersom departementsutredningen inom kort kommer att överväga detta spörsmål. Vidare önskar motionärerna lagstiftning om permutation. Som skäl härför har man huvudsakligen anfört, att avsaknaden av rättsregler medför osäkerhet. Utskottets majoritet har emeller tid kommit till motsatt uppfattning. Permutationsrätten handhas redan nu enligt en fast praxis, och med hänsyn till de skiftande förhållanden under vilka den används låter det sig knappast göra att ge detaljerade bestämmelser. Dessa skäl har också varit avgörande när lagstiftaren tidigare avvisat tanken på en rättslig reglering, och de har i detta ärende åberopats av justitiekanslern. Justitiekanslern säger att det har varit möjligt att följa en enhetlig praxis i permutationsärenden genom att alla dylika ärenden remitterats till justitiekanslern från de olika departement som handlägger dem alltefter stiftelsernas ändamål. Justitiekanslern hänvisar också till en av professor Hesser år 1952 publicerad undersökning om permutationspraxis. Någon anledning till anmärkning mot det sätt på vilket permutationsrätten handhas av Kungl. Maj:t har inte framkommit vare sig genom konstitutionsutskottets granskning eller i det nu aktuella ärendet. Vad jag nu har sagt innebär emellertid inte att det föreligger någon egentlig meningsmotsättning mellan utskottet å ena sidan och motionärerna och reservanterna å andra sidan. Tvärtom torde enighet råda om att man bör underlätta möjligheterna till permutation där sådan är nödvändig. Enligt utskottets mening når man det syftet bäst genom den nuvarande ordningen.

Utskottet är emellertid ense med motionärerna om att bättre upplysning behövs om permutationsinstitutet. Herr Sjöholm sade att det finns kommunalkamrerare ute i landet som inte har någon aning om att det finns någonting som heter permutation. Jag vill bara hänvisa till att det finns juridisk hjälp att få för dem ute i kommunerna som inte själva behärskar detta område. Både Kommunförbundet och Stadsförbundet har jurister som står till kommunernas förfogande. Det är i alla fall inte så vanligt med permutationsärenden att det bör bli någon större belastning. Jag kan nämna att det gäller sammanlagt cirka 200 ärenden om året. Upplysning om permutationsinstitutet vinns inte genom lagstiftning. Däremot kan man hoppas att det initiativ motionärerna tagit samt riksdagsbehandlingen kommer att bidra till att sprida kännedom om institutet. Det förhållandet att myndigheter självrådigt ändrar eller avviker från givna bestämmelser i testamenten eller stiftelseurkunder kan jag inte finna ursäktligt. Redan av testamentslagens bestämmelser framgår att man är skyldig respektera stiftares och testators önskan. Därav följer att det föreligger skyldighet att ansöka om permutation, om bestämmelserna inte längre är ändamålsenliga. Jag tycker det är ganska förvånande att beslut fattas av kommunala och andra myndigheter ute i landet utan att följa dessa regler. Man måste ändå förutsätta att de anlitar juridisk expertis, om de inte själva behärskar frågorna.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
Bara några kortfattade kommentarer, herr talman! Fru Gärde Widemar säger att det föreligger en osäkerhet på detta område, vilket ju motionärerna påpekat. Detta gav jag uttryck åt i mitt förra anförande, och det är just denna osäkerhet som behöver elimineras genom ett lagstadgande. Fru Gärde Widemar nämnde att det rör sig om cirka 200 ärenden per år. Men det är ju de ärenden som verkligen förs till Kungl. Maj:t — vi vet inte hur många det verkligen finns. 200 är ett litet antal, och det styrker antagandet att det är en hel del ärenden som man antingen självrådigt avgör eller som det över huvud taget inte görs något åt. Vad som behövs är vanligt bondförstånd hos dem som handlägger frågorna, sade fru Gärde Widemar. Det är riktigt. Men då måste vederbörande få ärendena överlämnade till sig, så att de kan göra bruk av sitt bondförstånd. Det föreligger naturligtvis också, som jag sade, en skyldighet att respektera de ändamålsbestämmelser, som är inskrivna, eller också begära permutation. Men varför skall inte denna skyldighet fastslås i en enkel paragraf? Vi lagstiftar om så mycket annat som är oväsentligare, och då kan vi väl även skriva några få paragrafer om detta. Det vore bra om exempelvis en kommunalkamrer kunde slå upp registret i lagboken och där finna en rubrik: Stiftelser eller Testamenten, ändring i. Se permutation. Han skulle då själv kunna ta reda på hur han skall förfara. Detta är ingen orimlig begäran.

Herr talman! Jag kan inte hålla med om att den okunnighet om permuta tionsinstitutet, som råder på vissa håll, skulle kunna avhjälpas genom lagstiftning i ämnet. Som herr Sjöholm framhöll redan i sitt första anförande rör det sig om högst olika frågor — från den nämnda skomakaränkan till möjligheterna att lämna den socialhjälp som numera sköts av bl.a. kommunerna. Jag tror inte att det skulle gå att genomföra en lagstiftning som fixerade i vilka fall det föreligger skyldighet att söka permutation. Den allmänna rättsregel som nu gäller stadgar att man är skyldig ansöka om permutation så fort man inte kan uppfylla ändamålet med en stiftelse eller ett testamente, och jag tycker att denna är tillräcklig. Vidare vill jag framhålla, att för många av de ifrågavarande stiftelserna finns en tillsynsmyndighet — i Stockholm är det överståthållarämbetet — som är skyldig att upplysa vederbörande stiftelseförvaltare om det finns anledning till att begära permutation och även biträda i sådana ärenden. Dessutom tillhandagår justitiekanslersämbetet med alla upplysningar i de fall då man vänder sig dit. Det är väl ganska rimligt att exempelvis en kommunalkamrer, som har hand om en stiftelse, rådfrågar den jurist, som finns tillgänglig för honom i övriga juridiska ärenden rörande kommunen, om han finner att det är en bestämmelse som han inte kan genomföra. Han får då fråga: Vad skall jag göra? Jag kan ju inte fullfölja ändamålet med stiftelsen. Han kanske då får ett råd att söka permutation och bör då vända sig till JK för att få upplysningar.
Herr talman! Jag vill bara undanröja ett missförstånd. Jag sade redan i mitt första anförande att jag väl inser att en lag i detta fall inte kan reglera alla de skiftande fall som här kan förekomma. Jag menar att man skall ha en enda paragraf, som stadgar att man i alla de fall där ändring över huvud taget behöver komma till stånd måste gå till Kungl. Maj:t. En och samma paragraf bör alltså inkludera alla de här möjliga fallen så att denne kommunalkamrer — om vi nu skall ta fram honom igen — kan gå till lagboken i stället för att tillfråga någon lagklok person han eventuellt kan få tag i.
Herr talman! Herr Sjöholm anser alltså att en bestämmelse skulle införas i lagboken, som stadgar skyldighet att ansöka om permutation. Jag tycker att det härvidlag mera är en fråga om information om permutationsinstitutet än om lagregler, och en sådan uppgift bör enligt min mening ha sin plats i en juridisk handbok i stället för i lagboken.

Herr talman! Det ärende som nu föreligger till behandling tillhör verkligen inte de stora. Jag har ändå tillåtit mig att i en särskild motion göra några randanmärkningar till förslaget till hotellförordning. Utskottet har visat en viss förståelse för dessa randanmärkningar, och jag har bara en fråga att ställa. I motionen ifrågasatte jag om vi verkligen i den nya hotellförordningen skulle vara tvungna att bibehålla kravet på angivande av titel eller yrke när man tar in på hotell. Jag kan för övrigt erinra om att överståthållarämbetet i Stockholm i en närbesläktad fråga — angående titel eller yrke i passen — uttryckt liknande tvivel. Utskottet hänvisar till ett något dunkelt samband med utlänningskungörelsen, som jag inte skall fördjupa mig i. Vad jag framför allt fäste mig vid i utskottsutlåtandet var följande två meningar: »Utskottet ifrågasätter i likhet med motionären huruvida uppgifter om titel eller yrke har någon nämnvärd betydelse för polisens spaningsverksamhet. De flesta hotellgäster torde å andra sidan finna kravet på uppgifter i detta hänseende föga betungande.» Jag undrar bara: Menar utskottet att man bör behålla en onödig anordning när den inte är alltför besvärande?

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret som var relativt men inte helt tillfredsställande. Det är faktiskt en icke helt oväsentlig fråga. Nuvarande system ställer till ganska mycket trassel både för enskilda människor och för myndigheter. Jag skall tillåta mig att ta ett exempel. I nordvästra Skåne finns en icke helt obekant industri som heter Findus. Vid denna industri arbetar många utlänningar, mest studenter, några månader på sommaren; de plockar jordgubbar, skördar ärtor etc. Findus lämnar i vederbörlig ordning in löneuppgifter för dessa arbetstagare till taxeringsnämnden. Vid taxeringen får de ofta kvarskatt, eftersom den preliminära skatten enligt tabellerna beräknats på grundval av helt ortsavdrag, d.v.s. för helt år, medan de i själva verket tillgodoräknas ortsavdrag endast för de månader de vistats i landet. Härigenom får de en kvarskatt som blir restförd eftersom de redan lämnat vårt land. Denna skattefordran överlämnas till utmätningsmännen, som är skyldiga att via länsstyrelsen skriva till beskickningen i respektive arbetstagares hemland och anmoda denna att avkräva de skattskyldiga den restförda skatten. Det kommer inte in många kronor på det sättet, praktiskt taget ingenting alls. Men det medför mycket arbete till ingen nytta för en mängd myndigheter. Jag har från Findus fått en förteckning, som visar att detta företag 1965 hade vid pass 200 utländska arbetstagare — mest studenter; åtskilliga av dem har blivit restförda för skatt. Dessa arbetstagare kommer från praktiskt taget hela världen. Särskilt många från Österrike, Ungern och Jugoslavien. Detta medför alltså mycket arbete som inte ger något resultat. Finansministern säger att frågan om definitiv källskatt prövas av en utredning men att den tekniska utformning som utredningen föreslog utsattes för kritik under remissbehandlingen. Det borde emellertid inte vara särskilt svårt att åstadkomma en praktisk metod för att göra källskatten definitiv, såsom fallet nu är när det gäller sjömän. Det finns faktiskt kloka häradsskrivare, som redan nu ser till att källskatten för dessa utländska arbetstagare blir definitiv. De har insett problematiken, och de fastställer inkomsten till ett belopp som motsvarar den källskatt som dragits. Därmed är hela problemet ur världen. Finansministern framhåller vidare att denna fråga nu prövas av den kommitté som har till uppgift att utreda huruvida det är möjligt att införa en allmän definitiv källskatt. En sådan reform är naturligtvis mycket efterlängtad, och jag dristar mig att fråga finansministern, huruvida han har någon uppfattning om när denna utredning kan bli färdig med sitt arbete. Skulle det dröja alltför länge tycker jag nog att man borde allvarligt överväga att lösa detta lilla delproblem först, vilket det inte borde vara alltför svårt att göra.

Herr talman! För det första vill jag säga att detta inte är ett problem enbart för Findus. Sådana löntagare som jag talade om i mitt första anförande finns spridda över hela landet även om de är koncentrerade till vissa industrier och det kan hända att Findus har ovanligt många av dem. Jag förstår för det andra inte att en sådan lösning som jag skisserade skulle medföra några svårigheter för företagarna. Den berör ju inte företagen alls; de skulle dra källskatten i vanlig ordning. Förenklingen skulle ske i efterhand hos skattemyndigheterna, som helt enkelt skulle göra den preliminärt dragna skatten till definitiv källskatt. Man kunde införa en särskild kolumn i skattetabellen för arbetstagare med definitivt källskatteavdrag. I skattetabellen måste ju företagarna ändå alltid slå, och det kunde för dessa anställda liksom för andra anges på debetsedeln efter vilken kolumn skatten skall dras. Detta kan alltså inte vara något skäl för att man inte genomför förslaget. Finansministern sade att svenskarna har en långt driven respekt för millimeterrättvisa, och det är alldeles riktigt. Men det här gäller ju inte svenskar; det gäller bara utlänningar. Det argumentet står sig alltså inte heller. Jag tror att man borde överväga att göra en delreform som inte behövde bli särskilt besvärlig. Alla möjligheter till förenklingar — även till relativt små förenklingar — skall tillvaratas, menar jag. Vi har det tillräckligt trassligt ändå.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag är beredd att pröva ändamålsenligheten av särskilda åtgärder i syfte att bland chefer, befälhavare och manskap inom krigsmakten stimulera till kostnadsbesparingar. Under de senaste åren har väsentliga strukturrationaliseringar genomförts på försvarets område, som medfört ökad effektivitet och lägre kostnader. Denna utredningsverksamhet fortsätter. Samtidigt pågår ständigt rationaliseringar inom de bestående organisationsformerna, varvid man genomgående eftersträvar ett ökat kostnadsmedvetande på alla nivåer. Inte minst har den omfattande förslagsverksamheten inom försvaret, som inbegriper såväl fast anställd personal som värnpliktiga, väsentligt bidragit till positiva resultat på detta område. För att ytterligare skärpa kostnadsmedvetandet inom försvaret tillkallade jag år 1964 försvarskostnadsutredningen, som bl.a. har till uppgift att undersöka möjligheterna att inom försvaret införa kostnadsredovisning i företagsekonomisk mening. En sådan ordning leder till att personal på olika nivåer måste ta ett större ansvar för medelsanvändningen än nu. Försvarskostnadsutredningen bedriver för närvarande viss försöksverksamhet vid flera förband inom södra milo. De resultat man hittills nått är lovande. Samtidigt pågår inom försvarsdepartementet en överarbetning av den militära rationaliseringsutredningens förslag, som syftar till en effektiv organisation för rationaliseringsverksamheten inom försvaret. Jag har ständigt min uppmärksamhet riktad på frågan om kostnadsbesparingar inom försvaret och prövar nya uppslag, som kommer fram.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Det kanske kan tyckas att frågan är något opåkallad när man väntar resultaten av den försvarsutredning som nu arbetar. Men oberoende av vad utredningen och se dermera riksdagen kommer fram till i fråga om försvarets kostnader, omfattning, målsättning och struktur så är detta ett område liksom andra områden inom samhället där det kan vara ständigt aktuellt att motverka misshushållning och slöseri. Jag tror att de flesta är beredda att svara ja på att detta över huvud taget är en aktuell fråga.

Vad som kanske delvis inspirerade mig till denna fråga var en artikel häromdagen i Svenska Dagbladet, som ju för övrigt aldrig kan misstänkas för att vilja pruta en enda krona när det gäller försvaret. Tidningen hade en uppgift om en byråingenjör vid marinförvaltningen i Stockholm, som till sin egen stora förvåning blivit förflyttad från en 12-årig tjänst som ställföreträdande sektionschef. Det enda synliga resultatet av hans interna sparsamhetsaktion för drygt fyra år sedan var denna förflyttning och han säger själv i Svenska Dagbladet: Det var nog dumt av mig att 1962 lyda rådet att ge akt på statens medel för att förhindra slöseri. Nu vill jag inte fästa alltför stort avseende vid vad som står i Svenska Dagbladet, eftersom denna tidning för mig ingalunda är något sanningsvittne, men jag tycker likväl att frågan är aktuell. Finns det former för en förslagsverksamhet inom det militära, som nämnvärt stimulerar både befäl och manskap att deltaga? Det säges i försvarsministerns svar: »Inte minst har den omfattande förslagsverksamheten inom för svaret, som inbegriper såväl fast personal som värnpliktiga, väsentligt bidragit till positiva resultat på detta område.» Jag vill då fråga: Finns det inom försvaret former som ungefär motsvarar företagsnämnderna inom industrien, där man så att säga kan få en kollektiv prövning av olika uppslag som framkommer? Finns det någon form av premiesystem av det slag som tillämpas inom industrien, nämligen att anställda som framlägger praktiska förslag till förbättringar premieras med skäliga belopp? Eller, kan försvarsministern, om något sådant premiesystem inte finns, tänka sig att en form därav skulle kunna införas? Jag tror för min del att det kunde vara värdefullt att ett sådant system kom till stånd. Försvarsministern säger i svaret: »Jag har ständigt min uppmärksamhet riktad på frågan om kostnadsbesparingar inom försvaret och prövar nya uppslag, som kommer fram.» Kan det tänkas att också ett uppslag från både befäl och värnpliktiga om införande av ett premiesystem för att stimulera till kostnadsbesparingar skulle kunna prövas?
Herr talman! Jag skall bara ta upp den senare delen av herr Janssons anförande — exemplet från Svenska Dagbladet har jag inte ens uppmärksammat. Jag kan tala om för herr Jansson att innan avtal om företagsnämnder ännu fanns hade försvaret som första myndighet i landet infört företagsnämnder. Vi var sålunda före det privata näringslivet härmed. Vi har en omfattande förslagsverksamhet, det utgår premier till olika kategorier av anställda och även till värnpliktiga och det finns på olika håll och i olika delar av försvaret forum för överläggningar i dessa frågor. Här har alltså försvaret, så långt jag kan förstå, varit mycket framsynt.

Herr talman! Det var inte okänt för mig att företagsnämnder mycket tidigt kom till stånd inom försvaret. Däremot är jag för min del inte särskilt införstådd med innehållet i deras verksamhet. Om det nu finns ett premiesystem bl.a. för uppslag och idéer till besparingsaktioner, kvarstår frågan om försvarsministern möjligen skulle kunna antyda — jag förmodar att detta inte är en sak som är belagd med sekretess — om det i någon nämnvärd omfattning har förekommit att värnpliktiga stimulerats till liknande förslag.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat, om jag vill medverka till att studerande kompenseras för merkostnader som de, enkannerligen om de bor inackorderade, åsamkas genom lärarkonflikt. Jag vill först erinra om att det statliga studiestödet har utgått oberoende av arbetskonflikten. Åtgärder har, som jag tidigare meddelat kammaren, vidtagits i detta syfte. Undervisningen bör, sedan arbetskonflikten nu bilagts, enligt föreliggande planer kunna bedrivas så att någon försening i studierna i regel ej skall behöva ske. I den mån det skulle visa sig att vissa studerande på grund av arbetskonflikten inte kan slutföra studierna inom tid som eljest ansetts normal kommer studiemedelsnämnderna att ta skälig hänsyn härtill vid prövningen av ansökningar om studiemedel. Dessa åtgärder bör enligt min mening vara tillräckliga för att skydda de studerande från ekonomiskt trångmål på grund av lärarkonflikten,
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. När jag ställde frågan pågick lärarstrejken, — Glädjande nog har konflikten nu bilagts. Genom strejken har emellertid tredje man, eleverna, försatts i en obehaglig och svår situation. Den innebär avbrutna studier samt moraliska och psykiska påfrestningar, men även ekonomiska aspekter kommer in i bilden. Förlängd studietid, som måste bli en följd av strejken, medför merkostnader för eleverna inte minst för dem som bor inackorderade. Då ekonomien utgör ett problem för de studerande redan i vanliga fall kan den situation som har uppstått genom strejken verka hämmande och deprimerande. En passus i statsrådet svar finner jag något oroväckande: »Undervisningen bör, sedan arbetskonflikten nu bilagts, enligt föreliggande planer kunna bedrivas så att någon försening i studierna i regel ej skall behöva ske.» Att förskjutningar i studierna blir följden på alla stadier torde vara fullt klart. Skolelever och studenter måste hållas skadelösa i så stor utsträckning som möjligt. I går och i dag har Sveriges förenade studentkårer framhållit hur viktigt det är med en väl tilltagen kompensationsundervisning. Den måste vara ef fektiv om inte studietiderna skall förlängas alltför mycket och därmed studieskulderna växa vederbörande över huvudet. Av vad som framkommit är de medel, som man avser att bevilja för kompensationsundervisningen, väl snålt tilltagna. Jag vädjar till statsrådet om en generös behandling, så att de studerande hålls skadelösa.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att påståendet att det blir förskjutningar på alla stadier inte är riktigt. Skolöverstyrelsen har klart uppgivit, att man räknar med att fullfölja terminen precis som vanligt. Det blir inte någon indragning eller förkortning av lov eller någon förlängning av terminen. På skolans område tror jag därför att man vågar påstå att några förskjutningar inte kommer att äga rum. Vad beträffar universiteten är läget olika i olika ämnen. Konflikten har pågått i fyra veckor på vissa områden, i två veckor på andra. Det är mot denna bakgrund jag i mitt svar uttalat, att därest det blir förskjutningar, kommer studiemedelsnämnden att ta hänsyn till detta.
Herr talman!

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat, om jag är beredd vidtaga särskilda åtgärder för att av statsmedel bereda kommun täckning för kostnader som kommun kan åsamkas för speciella insatser i samband med lärarkonflikt. Jag vill först erinra om att de statliga driftbidragen till de av konflikten berörda skolformerna är på visst sätt anknutna till lärarlönerna. Till följd av konflikten måste dessa regler överses. I samråd med kommunförbunden pågår utredning i dessa frågor. Därvid måste även beaktas de kostnader som drabbat kommunerna på grund av särskilda av konflikten föranledda åtgärder. Den principiella riktpunkten bör enligt min mening vara att kommunerna varken skall vinna eller förlora på konflikten.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret på min enkla fråga. Det är tillfredsställande att departementet har tagit upp överläggningar med kommunförbunden om reglerna för de statliga driftbidragen, vilka aktualiserats i samband med lärarkonflikten. Förhållandena i våra skolor är, såsom alla vet, lyckligtvis helt andra i dag än de var i förra veckan när jag ställde min fråga. Då var man i skolstyrelserna starkt engagerad för att genomföra eller planera åtgärder, som skulle begränsa den pågående lärarkonfliktens skadeverkningar visavi eleverna. I detta sammanhang frågade man sig varningstecken på många håll, hur staten skulle bidra till att täcka de speciella kostnader som kommunerna på detta sätt åsamkats. Om konflikten hade dragit ut på tiden, hade det varit nödvändigt att få klarhet i denna fråga för att kommunerna av ekonomiska skäl inte skulle ha tvekat att fullfölja sina speciella insatser. I nuläget har emellertid saken inte bara en principiell innebörd, för den händelse en sådan här konflikt i framtiden åter skulle inträda, utan den har framför allt en dagsaktuell praktisk betydelse, nämligen när det gäller att i efterskott genom statsbidrag få till stånd en reglering av de kostnader, som kommunerna haft. Trots att konflikttiden var relativt kort hann dessa göra åtskilliga kostnadskrävande insatser, för vilka det inte finns några regler om att statsbidrag skall utgå. Jag vill helt kort exemplifiera detta. Bland annat skaffade man på många håll som stöd för självstudierna speciell undervisningsmateriel av stödkaraktär, brevskolekurser för tekniska gymnasier och fackskolor. Dessa brevskolekurser är mycket kostsamma och det rör sig för berörda kommuner om utgifter på flera tiotusental kronor. Även personellt ökade kostnaderna genom att sådana institutioner som bibliotek, AV-centraler och annat hölls öppna längre än vanligt. Man måste alltså skaffa extra folk eftersom tillsynsoch vaktuppgifterna blev mera krävande än vanligt. Vi vet också att man för administrationen tvingades anlita skolstyrelseledamöter som helt eller delvis engagerade sig för detta och naturligtvis måste ha ersättning för mistad lön och omkostnader. Även de aktiviteter som elevråd och föräldraföreningar stödde skolans arbete med kan dessa ingalunda själva klara kostnadsmässigt, utan också här måste kommunerna lämna ersättning. Kommunerna fick även utgifter för fritidsaktiviteter som för övrigt ordnades i ganska stor omfattning genom andra kommunala organ. Naturligtvis har man i dag inte någon total överblick över alla dessa kostnader, men de är säkert ganska stora. Det är tillfredsställande att det nu skall upptas överläggningar om dessa ting. Kommunerna bör bli kompenserade för sådana merkostnader som de har haft och jag har förstått att riktpunkten för överläggningarna med kommunförbunden är att kommunerna skall få sådan kompensation.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig, om jag är beredd medverka till att polisen erhåller sådana utökade befogenheter att den vid behov tillfälligt kan få uppsätta särskilda trafikvarningstecken framför vägsträckor där t.ex. isbildning uppstått och stor risk finns för allvarliga trafikolyckor på grund av halka. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har i skilda sammanhang medgett att vissa bärbara varningsmärken används vid hastigt påkomna situationer, exempelvis vid hastigt uppkommen vägskada. Polisens bilar är sedan länge utrustade med sådana märken för användning i samband med trafikolyckor. Det behövs i och för sig inte några nya bestämmelser för att polisen skall kunna medföra och anbringa märken som varnar för hastigt uppkommen ishalka. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen liksom rikspolisstyrelsen är emellertid av den uppfattningen att sådan varningstecken tillfällig utmärkning inte bör ske annat än i enstaka kritiska situationer. Polisen har inte så omfattande resurser att man skulle kunna göra en fullständig och enhetlig utmärkning. Med en ofullständig skyltning skulle vägtrafikanterna lätt kunna förledas att tro att de inte behövde vänta sig isbeläggning annat än på skyltförsedda platser. Däremot är man i hög grad uppmärksam på frågan om förbättrad beredskap vid hastigt uppkommande halka. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i samråd med rikspolisstyrelsen utarbetar och har i stor utsträckning redan genomfört ett system för larm från patrullerande polis till vägmyndigheten via radio till särskild central så att sandning eller saltning kan ske med största möjliga skyndsamhet.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för det svar han lämnat på min enkla fråga. För en tid sedan — det var det som föranledde min fråga — läste jag om försäkringsbolagens statistik över skadekostnader per halkdag under förra året. Det visar sig att de är hela 6 miljoner kronor per halkdag. Därtill kommer naturligtvis alla andra kostnader som kanske inte är mätbara. Av statistiken framgick även att antalet halkskador på bilar under perioden september—december 1965 uppgick till 21 000. Det är självklart att det i första hand ankommer på bilisterna att köra så varsamt som väglaget kräver; detta är redan fastslaget i gällande bestämmelser.

Jag anser emellertid inte att den förklaring som tydligen vägoch vattenbyggnadsstyrelsen samt rikspolisstyrelsen lämnat är hållbar, nämligen att åtgärder med en tillfällig utmärkning från polisens sida inte bör ske annat än i enstaka kritiska situationer, tydligen i första hand när någonting redan har inträffat, exempelvis en trafikolycka. Visserligen görs det gällande att polisen skall få större möjligheter att utmärka vägstycken där det plötsligt uppstått halkrisk och man inte anser sig kunna vänta tills vägförvaltningen rycker ut. även om detta system med snabbutryckning tydligen är under utveckling skulle resultatet enligt statsrådets svar kunna bli att vägtrafikanterna, om inte en sådan tillfällig märkning är fullständig, tror att fara inte föreligger, eftersom de ju inte ser något märke. För min del finner jag resonemanget litet krystat. När det gäller våra fasta vägmärken har vi över huvud taget inte någon absolut fullständig utprickning med varningstecken för faromoment. Alla vet vi väl hur olika vägförvaltningarna bedömer frågan om när »farligkurva»-tecken skall sättas ut. Jag har aldrig sett att det förekommit en fullständig utmärkning av det slaget — i alla händelser är den inte konsekvent.

Då får man se, om inte trafikanterna uppskattar en sådan varning. Givetvis skulle de genom massmedia informeras om att det självfallet inte kan sättas upp tillfälliga varningstecken i hela landet. Jag vill vidare uttala den förhoppningen att beredskapen — för vilken man enligt svaret håller på att utarbeta ett system, som för övrigt redan i stor utsträckning skulle vara klart — fullständigt kommer att genomföras, så att patrullerande polis kan ingripa och varna trafikanterna.

Herr talman! Det kanske inte är så mycket att tillägga, men jag vill påpeka att man i fråga om skyltningen åtminstone eftersträvar en fullständig täckning av olika delar av landet.

I de rekommendationer som finns har halkskylten tydligt förbehållits sådana vägar på vilka det kontinuerligt uppstår lerspill och annat dylikt. Redan den internationaliseringen av vägskyltarna är skäl nog för att iaktta en viss restriktivitet med halkskyltar. Men om det bedömes som mycket viktigt, kan polisen redan nu sätta upp en sådan skylt. Det normala förfarandet är dock — där är myndigheterna överens — att en patrullerande polis direkt via radio larmar vägmyndigheterna, som ju är experter på området, för att de så snabbt som möjligt skall vidta de åtgärder som kan vara lämpliga, d.v.s. i de flesta fall sandning och saltning.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har, med anledning av de nyligen inträffade ubåtsincidenterna vid svenska västkusten, ställt två frågor till mig, nämligen: a) Har man planerat göra undersökningar om de främmande ubåtarna? b) Vill jag informera allmänheten om undersökningsresultatet? Jag tror det finns skäl att först nämna något om de regler som gäller för utländska örlogsfartygs tillträde till svenskt territorium. Dessa regler har nyligen moderniserats och finns införda i en kungörelse, vanligen benämnd tillträdeskungörelsen, som trädde i kraft den 1 juli i år. För utländska örlogsfartyg i allmänhet gäller i princip att de, efter anmälan, har rätt till genomfart av den yttre delen av vårt sjöterritorium, territorialhavet. För att få komma in på svenskt inre vatten krävs särskilt tillstånd om fartyget inte är i nöd. Ubåtar skall inom svenskt territorium framföras i övervattensläge. Detta är inte någon ny bestämmelse, utan den har funnits sedan gammalt och överensstämmer med internationella regler. Varje främmande ubåt som framförs i undervattensläge inom svenskt territorium bryter sålunda mot våra tillträdesbestämmelser. Med de förut nämnda tillträdesreglerna som grund har Kungl. Maj:t utfärdat en särskild instruktion för krigsmakten angående de åtgärder som skall vidtas, om svenskt territorium eller svensk neutralitet kränks. Indikationerna om främmande ubåtar vid västkusten har i samtliga fall gällt ubåtar i undervattensläge.

För att genomdriva avvisning från svenskt territorium eller tvinga upp ubåten till ytan har man i flera fall nödgats successivt skärpa åtgärderna. Därvid har sjunkbomber fällts på allt mindre avstånd från den indikerade ubåten. Såvitt kan bedömas har åtgärderna för avvisning haft avsedd effekt, åtminstone temporärt. Ingen ubåt har emellertid kommit upp till ytan. De inträffade incidenterna har föranlett ingående undersökningar. Undersökningarna har utförts av de militära staberna både lokalt, regionalt och centralt samt har bedrivits i samverkan med berörda civila myndigheter. Den bedömning som överbefälhavaren därefter gjort anger att minst en främmande ubåt vid minst fyra tillfälten under oktober månad befunnit sig i undervattensläge inom svenskt territorium vid västkusten. Ubåtens eller ubåtarnas nationalitet har inte i något fall kunnat fastställas. Avslutningsvis vill jag nämna, att enligt min uppfattning de åtgärder för avvisning som vidtagits i samband med ubåtsincidenterna har varit riktiga och i överensstämmelse med gällande regler och instruktioner.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. för utländska örlogsfartyg i allmänhet vid inträde på svenskt territorialvatten samt för ubåtar betraktar jag som värdefull. Det framgår därav bl.a., att varje främmande ubåt som framförs i undervattensläge inom svenskt territorium bryter mot våra tillträdesbestämmelser. Min interpellation föranleddes av att ubåtar nyligen befunnits uppehålla sig inom svenskt territorium och att de framförts i undervattensläge. Statsrådet meddelar i interpellationssvaret att en särskild instruktion utfärdats för krigsmakten angående de åtgärder som skall vidtas, om svenskt territorium eller svensk neutralitet kränks. Sålunda heter det i instruktionen bl.a. — vilket i detta sammanhang är av särskild betydelse — att »främmande undervattensbåt som i undervattensläge påträffas inom svenskt sjöterritorium skall avvisas därifrån, om så erfordras med vapenmakt». I fråga om den eller de främmande ubåtar som föranledde min interpellation har också enligt försvarsministern vidtagits åtgärder som stämmer överens med tidigare instruktioner. Mindre sprängladdningar har detonerats i vattnet som varning, och för att genomdriva avvisning från svenskt territorium eller tvinga upp ubåten till ytan har man enligt försvarsministern måst vidta skärpta åtgärder, bl.a. fällning av sjunkbomber på allt mindre avstånd från den indikerade ubåten. Efter ingående undersökningar har konstaterats, att minst en främmande ubåt vid åtminstone fyra tillfällen under oktober månad befunnit sig i undervattensläge vid vår västkust. Båtens eller båtarnas nationalitet har inte kunnat fastställas. Det sistnämnda finner jag högst beklagligt, eftersom det ger alltför fritt spelrum åt spekulationer i viss riktning. Herr talman! Jag är belåten med svaret så långt det omfattar de åtgärder som vidtas och vidtagits i fråga om ubåtar inom våra territorialvatten. Det hade emellertid också varit värdefullt om redogörelsen hade kompletterats med några uppgifter om hur man över huvud taget söker hindra främmande ubåtars inträde på svenskt sjöterritorium. Visserligen ingick en sådan begäran inte i de frågor jag ställde till försvarsministern, men i den mån det är möjligt önskar jag att försvarsministern ville redogöra för de förebyggande åtgärder som synes nödvändiga för att intermezzon av det slag som förekommit inte återupprepas. Den fråga som osökt anmäler sig är huruvida bevakningen av våra vatten med sikte på eventuella främmande ubåtars försök att överträda gränserna verkligen är tillräckligt effektiv. Det vore av intresse att få del av försvarsministerns syn på den frågan samt frågan huruvida några förstärkningar av bevakningen planerats med anledning av de ubåtar som uppges ha befunnit sig inom vårt territorium. Ett positivt besked skulle sannolikt vara ägnat att dämpa den oro som kan ha uppstått. Det vore också av stort värde att få höra hur försvarsministern ser på de allvarliga anklagelser som = tidningen »Sjömannen», utgiven av Svenska Sjöfolksförbundet, i sitt novembernummer riktat mot de militära myndigheterna i detta sammanhang. Skribenten gör gällande att de aktuella ubåtsintermezzona är påhittade i syfte att ge tyngd åt ÖB-kravet om mera skattepengar. Jag citerar ur artikeln: »Så länge inte våra marina myndigheter kan ge mer dokumenterade fakta och komma med annat än diffusa påståenden och vaga kommentarer i officiella kommunikéer så tror vi att det är en ubåtsvals som spelats upp för svenska folket. En vals och ingenting annat.» Denna anklagelse är enligt min uppfattning så allvarlig, att den inte kan förbli opåtalad från försvarsministerns sida. Jag ber att än en gång få tacka herr statsrådet för svaret.
Herr talman! Först och främst frågade herr Börjesson i Falköping huruvida de åtgärder, som är vidtagna för att förhindra att främmande ubåtar kommer in på svenskt område, är tillräckliga. Han ville också veta om våra förebyggande åtgärder över huvud taget på detta område är tillräckliga och om vi planerar någon förstärkning. Jag måste på detta svara, att skulle vi året om bedriva en minutiös övervakning av våra gränser, våra kuster och vårt luftterritorium, så bleve kostnaderna mycket stora. Vi har av ekonomiska skäl tvingats låta övervakningen ske inom fredsorganisationens ram, och därför finns det självfallet luckor i övervakningen. Men jag vill erinra om att trots att vi använder så starkt begränsade resurser för övervakningen har vi ändå vid olika tillfällen kunnat upptäcka och beivra överträdelser både inom luftrummet och — såsom vi nu talar om — inom vårt sjöterritorium. Jag föreställer mig att vi inte gärna kan frångå den ordning som vi tillämpat under många år. För fyra år sedan förstärkte vi för övrigt övervakningen, och några initiativ för att minska den kommer inte att tagas. Den andra frågan som herr Börjesson i Falköping ställde gäller en artikel i tidningen Sjömannen, som jag tror har återgivits i pressen i går och i dag. Jag kan bara säga att den är alltför fantasifull. Det råder inget tvivel om att främmande ubåtar har befunnit sig på svenskt område i oktober månad. De har upptäckts dels på elektronisk väg, dels på hydroakustisk väg. Vidare har andra både militära och civila iakttagelser tytt på ubåtsverksamhet inom svenskt område. Jag står därför helt bakom överbefälhavaren i hans bedöm ning, att det varit fråga om ubåtar som av orsaker, vilka vi inte känner, vid flera tillfällen befunnit sig på svenskt område.
Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka för svaret på min interpellation, och alldeles särskilt tackar jag för det besked som försvarsministern gav nu senast. Jag är glad över att försvarsministern inte delar den uppfattning som kommit till uttryck i den tidningsartikel jag citerade. Jag vill alltså uttala min tillfredsställelse över att försvarsministern även tagit avstånd från de ovederhäftiga tidningsuttalanden som förekommit beträffande den senaste tidens ubåtsintermezzon. Dylika uttalanden är i högsta grad kränkande för vår försvarsmakt och kan leda till minskat förtroende för vår försvarsledning. Vad ubåtsbevakningen beträffar har man verkligen anledning att ställa frågan: Hurudan är vår bevakning? Kan den anses tillfresställande när en främmande ubåt under en kort tid vid minst fyra tillfällen befunnit sig inom svenskt territorium? Jag är medveten om att vi inte kan räkna med att ha lika god bevakning som under beredskapsoch krigstillstånd. En sådan bevakning kan jag inte tänka mig i nuvarande läge, men jag hade tänkt mig att man från försvarets sida om möjligt skulle vidtaga åtgärder för ökad helikopterspaning och spaning med fartyg från havsvtan.

Herr talman! Inom totalförsvaret har ri även det s.k. psykologiska försvaret, 7ars arbete jag själv har tagit del av ander flera år. Dess principer innebär bl.a. att allt som kan sägas också bör sägas. Man bör inte dölja sanningen — 'ramför allt i kritiska lägen — för den händelse det finns möjlighet att tala om vad som händer, Jag fäste mig därför vid en passus i försvarsministerns anförande, där han nämnde att av anledningar som vi inte känner till har dessa ubåtar uppträtt i svenska farvatten under en svensk manöver. Borde man inte från försvarets sida kunna säga av vilken anledning dessa utbåtar uppträder? Beror det på att de vill undersöka hur effektivt vårt eget ubåtsförsvar är, hur snabbt vi upptäcker intrång o.s. v.? Vill de av någon underlig anledning hålla kontakt med vår manöver — i det aktuella fallet vid Västkusten — eller ligger något annat spionmotiv bakom?

Herr talman! Både när det gäller motiven för främmande ubåtar att uppehålla sig på svenskt område och frågan om dessa ubåtars nationalitet är tyvärr situationen den, att vi bara kan göra antaganden. Alla de antaganden herr Hamrin i Kalmar gjorde finns med bland de spekulationer jag hört tidigare, men när vi har diskuterat de olika tänkta motiven har vi inte kunnat draga några pålitliga slutsatser. Jag vill också erinra om att detta inte är första gången som ubåtar upptäckts på svenskt territorium och vi har varje gång undrat över motiven. Som herr Hamrin antydde vill dessa ubåtar naturligtvis undersöka någonting, antingen det nu är om vi har beredskap över huvud taget eller något man vill försöka ta reda på inom det speciella område där man befinner sig. Jag kan inte säga mer om motiven till dessa ubåtsspaningar, och inte heller överbefälhavaren har vid si na bedömningar kunnat säga mer om antagliga motiv.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt lägga mig i denna diskussion, men herr Hamrins i Kalmar fråga gjorde det rätt svårt för mig att inte ställa ytterligare en fråga.

Jag skulle i detta sammanhang, eftersom herr Hamrin nämnde att han sysslar något med det psykologiska försvaret, vilja fråga: Är den uppfattning som herr Hamrin ger uttryck åt representativ, herr försvarsminister, för stämningarna och synpunkterna inom det psykologiska försvaret?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vilken öm tå jag nu trampade på. Jag frågade bara försvarsministern, huruvida det fanns någon möjlighet att klarlägga motivet till att utländska ubåtar varit inne på svenskt territorialvatten. Jag förstår väl försvarsministerns svar på den punkten, Vad man möjligtvis kan konstatera är att ubåtarna överskred gränsen därför att vi hade en svensk manöver. Annars hade de knappast valt detta tillfälle att bege sig in på svenskt territorialvatten. I övrigt har jag över huvud taget inte spekulerat i vare sig nationalitet eller annat. Oavsett vilken nationalitet ubåtarna hade måste de väl ha haft ett skäl, och det finns kanske inte så särdeles många olika sådana att tänka på. Jag kan bara slå fast att vi är en neutral stat men att det tydligen finns utländska makter som har intresse för frågor, som de på detta sätt vill försöka vinna klarhet i. Att jag tog del i debatten hade ingalunda det skäl om herr Jansson tycks anse, utan jag funderade över om det verkligen är det lättaste sättet för en främmande makt att få veta någonting om svenskt försvar att såsom skett kränka våra gränser. Jag trodde i min enfald att man skulle kunna använda betydligt enklare metoder, om man ville få reda på någonting om vårt försvar.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat om jag är beredd att vidtaga åtgärder i syfte att avskaffa systemet med censorer i studentexamen redan före examinationen 1967. Riksdagen har så sent som för två år sedan tagit ställning till formerna för studentexamens avveckling. Jag finner inte anledning nu föreslå omprövning av detta beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag anser dock att det hade varit både rationellt, undervisningsmässigt riktigt och ekonomiskt förnuftigt att avskaffa detta system redan nu, eftersom det torde få ganska stora svårigheter att fungera under övergångstiden. Statsrådet säger att riksdagen »så sent som för två år sedan tagit ställning till formerna för studentexamens avveckling» och att han icke finner anledning att nu föreslå omprövning av detta beslut. För det första har väl sedan dess inträffat en del som skulle kunna ge an ledning till omprövning. Jag tänker då speciellt på den situation, som vi väl inte riktigt förutsåg när riksdagen fattade sitt beslut, nämligen att hela andra ring skulle flyttas upp. Detta skulle enligt mitt sätt att se medföra att det blir utomordentligt svårt att genomföra en censorstyrd examen, För det andra skulle jag vilja fråga, om det inte finns anledning att ompröva ett system, som visat sig fungera otillfredsställande på en rad punkter. För det tredje efterlyser man i så många andra sammanhang förslag till besparingar. Här gör jag ett förslag syftande till att spara rätt mycket pengar, i praktiska ordalag uttryckt: statsbidrag till en högstadieskola om året. Dessa pengar behöver vi. Jag beklagar därför att det inte går att göra denna omprövning.
Herr talman! Jag vill inte erinra om hela den debatt som förekom här i riksdagen när gymnasiereformen genomfördes, men sambandet ligger däri att vi inte nu kan avskaffa censorerna. Vi kan ha vilken uppfattning som helst om det nuvarande censorssystemet. Att riksdåägen anser att det bör avskaffas är alldeles klart, eftersom vi har beslutat därom. Men det förutsätter en gymnasieinspektion. Denna bygges ut i takt med det nuvarande gymnasiet och har nu kommit till årskurs 1. Det finns alltså inga möjligheter att ta bort censorerna och stå utan gymnasieinspektörer och inte ha det nya kontrollsystemet till hands. Här får man alltså vänta på den avveckling som är beslutad i vanlig ordning.
Herr talman! Det är möjligt att mina bedömningar kommer från en novis. Min gissning var att vi under övergångstiden helt enkelt kunde överlåta detta förtroende till lärarna, eftersom det realistiska och egentliga förtroendet för den bedömningen ändå ligger kvar hos dem. Under övergångstiden får inte den censorstyrda examen den innebörd som avsikten därmed ursprunligen var. : Eftersom detta förslag till besparingar inte lyckades vinna gehör hoppas jag på bättre tur med framtida förslag.

Herr talman! Herr Rimmerfors har frågat, om jag är beredd att föreslå statsbidrag :så att tidningen SDR-kontakts fortsatta utgivning säkerställs. Herr Keijer har vidare frågat dels om jag anser, att möjligheterna för blinda eller synsvaga att bedriva högre studier bör underlättas, bl.a. genom att tämpliga talböcker ställs till förfogande, dels om jag vill medverka till att erfordérliga medel ställs till förfogande för framställning av sådana talböcker. Med anledning härav vill jag endast framhålla, att det här rör sig om frågor som prövas i det pågående budgetarbetet, varför jag självfallet inte nu kan redovisa något ställningstagande i ena eller andra riktningen.

Herr talman! Då herr Rimmerfors bevistar FN:s överläggningar ber jag att å hans vägnar få tacka statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret. För egen del är jag mycket förvånad över svaret och framför allt besviken på detsamma. Jag vet inte om ecklesiastikministern tycker att det är att gå händelserna i förväg att här fråga om ett statsbidrag, men det är inte så underligt att herr Rimmerfors ställde denna interpellation. I våras motionerade han nämligen i denna fråga. Riksdagen beslöt därvid i enlighet med utskottets hemställan att frågan skulle hänskjutas: till den nu sittande handikapputredningen. Det innebär att det kan dröja länge innan utredningen är färdig att framlägga sitt förslag och vi har en proposition att ta ställning till i riksdagen. Sveriges dövas riksförbund befinner sig i en synnerligen svår situation. Förbundet har i 76 år med ekonomiska uppoffringar, genom tiggeri o.s.v. givit ut en tidning och står nu inför tvånget att lägga ned denna tidning. För de döva är tidningen det enda kontaktorganet. De har ingen glädje av telefon eller radio, och de har endast till viss del glädje av TV. De kan inte njuta av föreläsningar, konserter, teater o.s.v. som andra, utan tidningen är för dem kontakten med den yttre världen.

Nu står de alltså inför hotet att deras tidning skall läggas ned. De har fått en tillfällig hjälp av skolöverstyrelsen — efter vad jag förstår har de kunnat ge ut ett par nummer till. Jag hoppas att ecklesiastikministern är så vänlig att han räknar in ett statsbidrag till Sveriges dövas riksförbund i den kommande budgeten. Intill dess har förbundet emellertid inte medel för att kunna klara sin tidning. Jag vill därför fråga om det inte finns någon möjlighet att via det kulturella anslaget eller på något annat sätt skaffa pengar för att hjälpa de döva. De är allvarligt bekymrade för att deras tidning skall läggas ned och de i fortsättningen inte skall få den kontakt och information som tidningen ger. En organisation som denna blir dessutom försvagad då den inte har någon tidning. Om statsrådet inte vill avslöja eventuella statsbidrag i den kommande budgeten kanske han ändå vill svara på frågan, om det inte finns möjlighet att få fram pengar för att möjliggöra för Sveriges dövas riksförbund att ge ut tidningen åtminstone budgetåret ut.

Herr talman! Också herr Keijer är förhindrad att närvara i dag, varför jag ber att å hans vägnar få tacka för svaret på interpellationen. Statsrådet nöjer sig med att hänvisa till pågående budgetarbete och gör ingen antydan om sin ståndpunkt beträffande den prövning som pågår. Såvitt jag förstår borde denna anslagsfråga ligga bättre till nu än för ett år sedan, då en riksdagsmajoritet bestående av socialdemokrater och högermän avslog en framställning om anslag för talböcker till blinda studenter. Då hade skolöverstyrelsen fillstyrkt anslag för framställning av talböcker, men universitetskanslersämbetet föreslog i stället inrättande av ett lektörssystem. På denna linje gick också departementschefen, och utskottet och riksdagen anslöt sig till denna ståndpunkt. I år har kanslersämbetet emellertid ändrat sig och kommit fram till en uppfattning, som mera ligger i linje med den syn vilken praktiskt taget alla de som arbetar inom detta fält har. I motiveringen till årets petita anför universitetskanslersämbetet bl.a. följande: »Överläggningar har givit vid handen att möjligheterna för blinda eller syn svaga att bedriva högre studier bör underlättas genom att dels lämpliga talböcker står till förfogande, dels hjälp av s.k. lektörer kan påräknas. UKÄ finner det starkt motiverat att åtgärder på båda dessa områden vidtas.» Denna fråga rör inte stora skaror av studerande, men den har dock samband med ett viktigt problem. Den som är blind eller synsvag har ett så allvarligt handikapp, att redan förekomsten av ett fåtal sådana personer är en utmaning till oss som har full synförmåga. Det finns enligt uppgift något mer än 30 sådana studenter på universitetsnivå och ett 50-tal i gymnasier och högstadieskolor. Herr talman! Jag vill än en gång uttrycka interpellantens och min egen förhoppning att den pågående budgetprövningen kommer att resultera i väsentligt förbättrade förhållanden för dessa studerande.
Herr talman! Jag har naturligtvis personligen mycket lätt att instämma i vad de två föregående ärade talarna anfört. Det är bara det att vi departementschefer vid denna tid på året ständigt befinner oss i samma läge, nämligen att vi i kamrarna inte kan diskutera frågor som är under behandling i samband med höstens budgetarbete. Vart skulle det bära hän, om jag i kammaren gjorde deklarationer som sedan inte kunde infrias? Det återstår mycket innan huvudtiteln för 1967 är färdig. Herr talman! Det är en gammal metod att så här års i kamrarna ställa frågor av denna art till regeringsledamöterna, och vi är alltid tvingade att ge svar av denna typ. Till fröken Elmén vill jag säga att jag verkligen livligt hoppas att man skall kunna skaffa medel så att SDR-kontakt inte skall behöva läggas ned. Det är skolöverstyrelsen som förfogar över det anslag fröken Elmén åberopade, bidrag till de handikappades kulturella verksamhet, och man har från detta håll för innevarande budgetår anslagit 30 000 kronor för detta ändamål. Jag hoppas att det med detta bidrag som stöd skall bli möjligt att hålla tidningen vid liv under innevarande budgetår. Vad som sedan kommer att hända är jag som sagt för dagen förhindrad att yttra mig om.

Herr talman! I en interpellationsdebatt i första kammaren den 9 november framhöll statsministern »att det nuvarande bostadssystemet var dödsdömt» . och »att vi också ville avskaffa detta system». Åberopande det anförda får jag anhålla om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få ställa följande fråga: Innebär statsministerns uttalande i interpellationsdebatten den 9 november att förslag om det nuvarande bostadssystemets definitiva avskaffande kommer att föreläggas 1967 års riksdag?